Herr talman! Jag vill med några ord motivera det särskilda yttrandet som fogas till detta utlåtande. Vi är ju alla angelägna att slå vakt om = offentlighetsprincipen. Konstitutionsutskottet har i flera sammanhang betonat detta och hänvisar också i dag till den kommande översynen av sekretesslagstiftningen.. Men <:offentlighetsprincipen får inte komma i konflikt med valhemligheten; den senare måste självfallet ha prioritet i valsammanhang. Valhemligheten är skyddad om man röstar på regeringspartiet eller oppositionen; ingen behöver då röja sitt politiska ställningstagande. Men skulle man stå i opposition både till regeringspartiet och till oppositionen — det är ju också ett politiskt ställningstagande — har man inte samma skydd, utan kan riskera att bli ihågkommen med en påhälsning inför nästa val av någon ambitiös partigängare och bli föremål för påtryckning. Ett politiskt ställningstagande skall inte behöva angå någon annan än vederbörande själv; den personliga integriteten skall skyddas i alla lägen. Utskottet hänvisar till sitt yttrande 1964. Man menade då att röstlängdens offentlighet är ett skydd mot manipulerande, och det kan den väl vara. Men den som har lagt sin valsedel i urnan har också givit ett parti sin röst, och den rösten kan ju inte manipuleras bort. Att människor sedan kan fuska på olika sätt är ju svårt att lagstifta mot. Har medborgarna röstplikt, som i totalitära stater, kan man förstå att det krävs insyn i röstlängden, men det har ju inte vi, och därför finns inte det motivet. Vi som har undertecknat det särskilda yttrandet har inte i år velat reservera oss, utan avvaktar den förestående översynen av sekretesslagstiftningen. Vi får väl också vänta och se hur nästa val ter sig; det blir ju avsevärt mer komplicerat än de tidigare. Det är en något underlig situation att en folkpartist och en representant för moderata samlingspartiet slår vakt om en centerpartimotion, men det kan väl betraktas som en form av borgerligt samarbete.
Herr talman! Till det sista herr Werner sade kan kanske knytas den reflexionen att motionärernas partivänner tänkt efter ordentligt på saken, sedan de tagit del av motionerna. Jag begärde ordet därför att herr Werner använde ett uttryck som det finns anledning att fästa kammarens uppmärksamhet på. Han sade: »Att inte rösta är också ett politiskt ställningstagande.» Då är det givetvis angeläget för den som icke röstar att ge till känna att han därmed gjort ett sådant ställningstagande. Den enda möjligheten därtill ligger ju i att vi har offentliga röstlängder, som kan ge upplysning om den saken. Om vederbörande inte vill rösta med något parti, har han eller hon annars möjlighet att rösta blankt.
Bara en kort replik, herr talman. Jag vet att man kan rösta blankt, men många har inte den möjligheten. Sjuka och gamla som får vård på annan ort kan ju inte begagna sig av poströstning genom ombud. Visserligen har vi försökt göra mycket för sjuka och gamla när det gäller valförfarandet, men inte allt. Det finns andra hinder som kan komma i fråga. Jag tycker också att det är litet väl mycket krävt att man skall behöva ta sig till vallokalen även om man inte tänker rösta.

Herr talman! Den kommunala demokratin debatteras i våra dagar som kanske aldrig tidigare. Ytterst gäller det väl frågan om hur en effektiv förvaltning skall kunna förenas med ett verkligt folkstyre. De större kommunala enheterna och utbyggnaden av samhällsverksamheten ökar risken för byråkrati även i den kommunala verksamheten. Vem skall sköta vad i samhället? Hur skall arbetsuppgifterna fördelas mellan staten, landstingen och primärkommunerna? Enträgna framställningar om att dessa frågor skulle klaras ut har i stort sett förklingat ohörda. Mentalsjukvården och provinsialläkarväsendet har flyttats från staten till landstingen. Gymnasierna har flyttats från staten till primärkommunerna. Det har också företagits överflyttningar av huvudmannaskap i den motsatta riktningen. Hela tiden har det gjorts bedömningar från fall till fall utan att helheten har kommit in i bilden. Det kan vara en god illustration till planlösheten att man nu har presenterat en utredning om huvudmannaskapet för de gymnasiala skolorna — några år efter det att staten har beslutat att kommunerna skulle överta huvudmannaskapet från staten. Under de senaste åren har en rad andra utredningar som berör länsfrågorna lagts fram, nämligen om länsindelningen, länsförvaltningen och länsdemokratin. Att en samordning av dessa frågor måste ske står klart för alla, men hur detta skall gå till har vi inte fått veta något om. Inom regeringen överväger man en tvångslagstiftning för forcering av kommunsammanläggningarna, eller kanske har man redan tagit ställning. Redan när kommunblocksreformen beslutades stod det klart att utvecklingen medförde problem för den kommunala demokratin.

Jag skall inte här gå in på vad den uträttat eller inte uträttat, ef tersom den saken nyligen har varit föremål för en fråga i riksdagen. Det lilla som kommit ut av arbetet kan nog motivera omdömet, att gruppen i stort sett saknat betydelse. Gruppen sammankallades sista gången då promemorian om kommunindelningens fullföljande presenterades. Det blev i stort sett bara en föredragning inför gruppen utan möjlighet till reell diskussion eller möjlighet att påverka utformningen. Jag har känt allt starkare tvivel på att en arbetsgrupp av denna typ är den rätta formen för att lösa de problem som nu är aktuella. För att man snabbt skall komma fram till ett resultat med samordning av de utredningsförslag som nu föreligger måste det till en utredning med fastlagda direktiv. Att företrädare för kommunförbunden måste vara med är självklart men också att man bör sträva efter att utredningen blir allsidigt sammansatt. Utskottet har erinrat om att krav på en samlad utredning av den kommunala självstyrelsens problematik har framförts vid de senaste årens riksdagar, men utskottet har menat att man bör avvakta resultatet av pågående utredningar. I samband med behandlingen av författningsfrågan i fjol ansåg man dock att det fanns förutsättningar för ett initiativ. Förslaget då innebar att en arbetsgrupp med företrädare för de stora politiska partierna och de kommunala förbunden skulle tillsättas. Gruppen skulle kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget. I reservationen hävdar vi nu att fjolårets beslut i viss mån är överspelat. Arbetsgruppen har ännu inte tillsatts och förutsättningarna för arbetet har förändrats genom det aviserade förslaget om ett tvångsmässigt genomförande av kommunsammanläggningarna. Vad som nu behövs är en skyndsam utredning om den regionala och lokala förvaltningens uppgifter och organisation på grundval av det utredningsmaterial som föreligger.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

Herr talman! De genomgripande författningsändringar som riksdagen i fjol och i år fattat beslut om efter decenniers utredningsarbete har huvudsakligen berört de centrala statsorganen, regering och riksdag. Konstitutionsutskottet framhöll redan 1964 i samband med behandlingen av vissa motioner, att även de regionala och lokala organens ställning inom folkstyrelsen borde bli föremål för prövning. Riksdagen biträdde detta uttalande, vilket i sin tur föranledde tillsättande av olika utredningar som länsdemokratiutredningen, länsförvaltningsutredningen, landskontorsutredningen och "länsindelningsutredningen. De betänkanden som framlagts av dessa utredningar företer emellertid ganska stora olikheter. Detta konstaterades redan för ett år sedan av konstitutionsutskottet, som då fann att en samlad översyn av den kommunala demokratins problem borde komma till stånd. Det föreslogs tillsättande av en arbetsgrupp med företrädare för de stora politiska partierna och för de kommunala förbunden, vilken skulle dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. — Det betänkliga är att denna av riksdagen för ett år sedan begärda arbetsgrupp ännu inte tillsatts. Vi reservanter kan i väsentliga delar instämma med motionärerna.

Vi framhöll däri att en mer markerad skillnad mellan statliga och kommunala, såväl primärsom sekundärkommunala, uppgifter och en därav följande ansvarsfördelning är ett viktigt villkor för en rationell administration, ändmålsenlig planering och en väl fungerande demokrati på regional och lokal bas. Länsdemokratiutredningen är inne på samma tankegångar då den starkt framhåller betydelsen av »att ett översiktligt program för kompetensfördelningen upprättas.

Men, herr talman, just detta är den springande punkten: redan för ett år sedan begärde riksdagen en sådan översyn, för vilken en arbetsgrupp med parlamentariskt inslag skulle dra upp riktlinjerna. Då nu regeringen låtit ett helt år gå utan att tillsätta den begärda ar betsgruppen, måste naturligtvis nu en samordning ske. Regeringen bör sålunda, enligt mitt förmenande, tillsätta en samlad parlamentarisk utredning och ge den direktiv i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i motion och reservation i detta ärende. Märkligt är att regeringen — innan ännu en samlad översyn företagits — själv väckt frågan om tvångsvis genomförande av kommunindelningsreformen, skickat ut en promemoria för remissyttranden och förebådat proposition till denna riksdagssession. Då riksdagen 1962 beslutade om indelningsreformen och de föreslagna större kommunblocken, uttalades tydligt, inte minst från vårt håll, att indelningen skulle vila på frivillighetens grund. Den kommunala självbestämmanderätten fick inte trädas för nära. Nu innebär de alternativa utsända förslagen, att regeringen i ena fallet får bedöma huruvida gjord ansökan om indelningsändring enligt fastställd plan bör bifallas, i andra fallet får fastställa en tidsplan för genomförandet av återstående ändringar. Denna plan skall — oavsett om kommun motsätter sig densamma — vara helt genomförd vid ingången av 1974. Det anförda leder mig fram till övertygelsen, herr talman, att en skyndsam utredning av den regionala och l1okala förvaltningens uppgifter och organisation är angelägen och nödvändig. Jag ber att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det är inte min avsikt att här ingå på den kommunala demokratins problematik, utan jag vill bara helt kort säga att det i den sakfråga vi här diskuterar inte föreligger några större motsättningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Som tidigare talare erinrat om var vi redan i fjol överens om att en samlad översyn på detta område skulle göras i samband med beslutet om den nya författningen.

Jag kommer inom kort att redovisa resultatet av dessa överväganden.» Vi får följaktligen litet längre fram i år tillfälle att åter ta upp en debatt kring dessa frågor. Att vi i utskottsmajoriteten inte kunnat följa reservanterna hänger samman med att vi ansett att den beställning som gjorts av riksdagen skulle effektueras, vilket är en förutsättning för framgång på detta område: Reservanterna anför emellertid nu att den gamla situationen är överspelad. Man antyder att anledningen härtill skulle vara den förestående kommunindelningsreformen. Jag skall inte nu ta upp denna diskussion. även på denna punkt får vi av allt att döma tillfälle att ta upp en ny debatt i denna kammare längre fram under våren. Herr talman! Jag vill av tidsskäl bara helt kort säga att det när man läser betänkandet kan synas som om stora motsättningar skulle föreligga i dessa frågor. Det är emellertid inte så. I sak är alla överens om att den kommunala demokratins problem just nu måste stå i centrum för debatten. Det råder nog också i långa stycken enighet om på vilket sätt man bör angripa dessa frågor för att nå största effektivitet i fördelningen av arbetsuppgifterna. Vi har inte kunnat inse att det skulle vara något att vinna på en ny beställning utöver den som vi gjorde redan i fjol. Vi hemställer därför om avslag på motionen.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat statsministern, om han anser att Sveriges beredskap i fråga om livsmedelsförsörjningen kan anses tryggad vid en jordbrukspolitik och jordbruksmarknad, som samordnats med det till Atlantpakten anslutna Danmark. Herr Hansson har också frågat, om regeringen har uppmärksammat att en beroendeställning i fråga om livsmedelsförsörjningen till ett land, som är anslutet till Atlantpakten, allvarligt kan rubba förutsättningarna för att fullfölja vår neutralitetspolitik. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Läget är att vi i dag inte vet närmare hur en samordnad nordisk jordbrukspolitik och jordbruksmarknad kan komma att se ut. Jag anser mig emellertid kunna lugna herr Hansson när det gäller hans känsla av otrygghet inför ett nordiskt jordbrukssamarbete. 1967 års riksdag lade fast riktlinjerna för jordbrukspolitiken. I propositionen om de jordbrukspolitiska riktlinjerna framhöll föredragande departementschefen att en god livsmedelsberedskap är en oundgänglig del av vår traditionella neutralitetspolitik. Propositionen antogs enhälligt av riksdagen i denna del. En god livsmedelsberedskap i Sverige utgör enligt min mening en grundförutsättning för svenskt deltagande i ett vidgat nordiskt samarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Det var föredömligt kort — men det är också nästan det enda positiva jag kan säga om det. Först ber jag att få rätta till en såvitt jag förstår felaktig uppgift i svaret. Där står nämligen att regeringens uttalande 1967 om vad som kunde anses vara en god livsmedelsberedskap antogs enhälligt av riksdagen. Såvitt jag vet godkände inte oppositionspartierna regeringens förslag om en nedbantning av vår självförsörjning till 80 procent; det är ju det som är utslagsgivande för vår livsmedelsberedskap. Jag får därför anhålla att statsrådet anmodar den som skrivit svaret att läsa på litet bättre. Den uppgift som här lämnats förefaller närmast vara hämtad ur någon valbroschyr från 1968, inte ur riksdagshandlingarna. I övrigt är svaret ganska svävande. Det talas om en god livsmedelsberedskap som en grundförutsättning för svenskt deltagande i ett vidgat nordiskt samarbete. Men vad är det regerings partiet menar med en god beredskap? Är det en egenförsörjning till 80 procent och en supplementärimport från Danmark med exempelvis 20 procent eller vad är det? Vi vet inte nu, heter det i svaret, hur en samordnad nordisk jordbrukspolitik och jordbruksmarknad kan komma att se ut. Detta kan ses som en brasklapp, som kan användas för att slå vakt om den 80-procentiga försörjningen men också för att ytterligare gå ned i försörjningsgrad. Herr talman! Jag skall även be att något få förklara varför jag ställt mina frågor och hur jag har sett på saken. När jag framställde interpellationen hade ämbetsmannagruppens rapport nyss avlämnats. Vissa uttalanden i rapporten var sådana, att man undrade vad som menades och hur långt gruppen egentligen syftade. Det framhölls exempelvis att målsättningen på sikt borde leda fram till att det skapades en gemensam nordisk jordbrukspolitik och en gemensam nordisk marknad för jordbruksprodukter. Vidare framfördes tanken att den danska jordbruksexporten skulle ske till lägre priser i de övriga nordiska länderna, vilket enligt rapporten skulle kunna uppamma en ökad konsumtion där. Genom att nuvarande marknader avvecklades skulle det inbördes beroendet mellan länderna också ökas, sades det bl.a. från danskt håll. Herr talman!

Jordbruket i de delar av vårt land där ogynnsammare betingelser än i Danmark råder skulle inte kunna bestå i en dylik konkurrens. Det gäller hela norra Sverige och, skulle jag tro, även betydande delar av Mellansverige. Det sägs också klart ut i ämbetsmannarapporten, att målsättningen för ett utvidgat samarbete är att skapa en integrerad marknad och att en tullunion kan komma att medföra förändringar i de nordiska ländernas näringsoch kostnadsstruktur med åtföljande omställningssvårigheter. I klartext betyder detta att näringar som har svårt att konkurrera skall krympas eller avvecklas, och til syvende og sidst betyder det att jordbrukslandet Danmark skulle dominera på området och övriga länder bli beroende av Danmark. Den jordbruksproduktion som vi i Sverige upprätthåller för att trygga försörjningen är i hög grad beroende av vår kväveimport från Norge och från andra länder. Om vi skulle låta det gå dithän, att vi så småningom blev helt beroende av låt mig säga Norge inom en nordisk marknad i detta hänseende skulle konsekvenserna kunna bli mycket allvarliga. Både Danmark och Norge är ju NATO-länder och alltså enligt svenskt begrepp icke neutrala. De äger inte självbestämmanderätt och råder inte över sitt nationella oberoende eller ens över sin export i ett läge, där NATO alliansen eventuellt sätts i funktion. Vår möjlighet att vara neutrala i en konflikt i Europa är beroende av i varje fall tre saker, nämligen för det första en absolut orubblig neutralitetspolitik, för det andra ett militärt försvar som väcker respekt och för det tredje att vi har möjligheter att försörja vårt folk vid en avspärrning. Vi har ju från Sveriges sida bestämt vägrat att ingå som fullvärdig medlem i EEC därför att vi är rädda för att inte kunna hävda vår neutralitet. Då bör konsekvensen vara att vi är försiktiga, så att vi inte binder vår livsmedelsförsörjning vid länder som är anslutna till för oss främmande militärallianser. Herr talman! Det är dessa reflexioner jag gjorde när jag läste denna rapport från ämbetsmannagruppen. Såvitt jag förstår är det denna grupps riktlinjer kring vilka debatten ännu i stort sett rör sig. Jag vill emellertid hoppas att det ligger något mera positivt i de meningar som herr statsrådet här har anfört än vad man direkt kan utläsa ur svaret.

Jag har inte uppmärksammat att vi inte kan fullfölja vår neutralitetspolitik vid ett intimare samarbete mellan de nordiska länderna. Får jag be herr Hansson i Skegrie att ånyo studera ämbetsmannarapporten! Det är nyttigt att studera den. ämbetsmännen har nämligen klart sagt ifrån, att det planerade nordiska samarbetet inte skall gälla de fyra ländernas utrikesoch säkerhetspolitik. Det är alltså en grundförutsättning för de nordiska förhandlingarna. Vi har ju bestämt oss, herr Hansson i Skegrie, för att ha en självförsörjning på ungefär 80 procent i vårt land. Jag vet att herr Hansson i Skegrie inte var nöjd med det, men det var inte av försvarspolitiska skäl som han ville ha en högre självförsörjningsgrad — på den punkten hemställer jag till den gamle jordbruksministern herr Hansson i Skegrie att läsa sin egen utredning igen. Vad vi diskuterar och vad jag har trott att hela bonderörelsen var överens med oss om är att det kompletteringsbehov som vi har med en 80-procentig självförsörjningsgrad i fredstid skall fyllas från de nordiska länderna, framför allt från Danmark. De representanter för olika organisationer, RLF och andra, som jag har talat med har ingenting haft att erinra mot det. Men herr Hansson i Skegrie menar att något sådant är omöjligt eftersom de är NATO länder. Herr Hansson i Skegrie vill då förmodligen att vi skall fylla vårt kompletteringsbehov från länder som inte tillhör NATO eller Warszawapakten. Det är Finland — där skulle man naturligtvis bli mycket glad —, Schweiz och Österrike. Men så föreställer vi oss att det blir avspärrningar. Det kan bli lika svårt för oss att i en avspärrningstid få livsmedelsprodukter från Schweiz och Österrike som från Danmark. Men det är inte detta frågan gäller; den gäller att vi i fredstid skall ha en självförsörjningsgrad på 80 procent. Vid avspärrning kan man då få en 100-procentig självförsörjningsgrad. Herr Hansson i Skegrie har en gång tidigare frågat mig hur det är möjligt. Nu borde herr Hansson själv kunna tala om det för kammaren, ty det är just den utredning som han tillhör som har berättat det för OSS. Svaret på herr Hanssons frågor är således ja på den första och nej på den andra; klarare kan man inte besvara en interpellation. Det betraktar jag inte som något svävande svar.

Herr talman! Jag har läst på dessa frågor, och jag skall be att få citera för herr statsrådet vad riksdagens minoritet uttalade på denna punkt. Den ställde sig bakom ett uttalande som löd: »Av vad vi i det föregående anfört framgår, att vi inte kan godta förslaget i propositionen om att en nedkrympning av den svenska jordbruksproduktionen till 80 70 av vårt livsmedelsbehov skall gälla som målsättning för jordbrukspolitiken.

Vi har inte samma uppfattning om vad som är en god livsmedelsberedskap. När statsrådet säger att en 80-procentig försörjning under fredstid är lika med en 100-procentig i krigstid menar han förmodligen att vi skall börja slakta ut våra djur. På det sättet skulle vi lösgöra areal som tidigare har burit foderväxter, och vi skulle i stället odla brödspannmål, potatis etc. och övergå till att bli ett vegetabiliekonsumerande folk. Vi kan på det sättet, det är riktigt, bibehålla vår konsumtion i kalorier räknad, men hur blir det med animalieförsörjningen? Vi kan inte basera vår försörjning enbart eller i alltför stor utsträckning på vegetabilier och försumma den viktiga animalieförsörj ningen. Någon annan rimlig förklaring kan emellertid knappast finnas till de anförda siffrorna 80 respektive 100 procent. Det kan naturligtvis tänkas att vi lägger upp så stora lager av livsmedel att vi kan klara oss med dem, men herr statsrådet är nog medveten om att vi inte har sådana lager. Möjligheten att få till stånd sådana lager skall jag inte yttra mig om, men man kan ha sina tvivel i detta avseende. Det är möjligt att man i ämbetsmannaredogörelsen uttalat att utrikespolitiska frågor inte skall beröras i samband med den nordiska marknaden.

Varorna skall produceras där de gynnsammaste betingelserna härför föreligger, och i de länder där dessa inte finns skall produktionen i fråga krympas. Det är också detta som ligger bakom skapandet av EEC. Såvitt jag begriper leder en sådan ekonomisk union antingen man vill det eller inte så småningom fram till en sådan beroendeställning länderna emellan att den slutar i en försvarsallians och gemensam utrikespolitik. Så långt har vi väl inte tänkt tanken när det gäller den nordiska gemenskapen, men vi har väl i alla fall klart för oss att en sluten nordisk ekonomisk enhet syftar till en differentierad marknad, och det är det som framhållits på flera ställen i ämbetsmannaberättelsen. Man har till exempel i rapporten uttalat att samarbetet måste undvika inslag som konserverar icke konkurrenskraftiga produktionsformer och produktionsstrukturer. Vad betyder detta i nordiskt perspektiv? Ja, det måste betyda att produktionsformerna för jordbruk och livsmedelsproduktion i Norrland icke kan anses konkurrenskraftiga, i varje fall inte med de danska pro duktionsformerna — och samarbetet skall ju enligt vad som uttalats undvika sådana inslag. Detta måste i klartext betyda att vi skall krympa produktionen på detta område i Sverige, i Finland och i Norge där det inte föreligger samma produktionsbetingelser som i Danmark. En sådan utveckling leder sedan antingen man vill det eller inte också till utrikespolitiska beroendeställningar. Det behöver man inte förneka, såsom skedde i ämbetsmannarapporten, ty dit kommer man antingen man vill det eller inte.
Herr talman! Låt mig först till herr Hansson i Skegrie säga att även de som var oppositionella ansåg att den föreslagna självförsörjningsgraden var acceptabel ur beredskapssynpunkt. Herr Hansson i Skegrie har själv i den utredning som han deltagit i sagt: Vi har i stort sett inget att invända mot det resonemang som lett utredningen fram till en viss produktionsvolym såsom behövlig av militära beredskapsskäl. Längre fram i utredningen hävdar man dock att den samhällsekonomiska vinsten inte är så stor som majoriteten hade tänkt sig. Men det är en helt annan sak som jag inte tänker diskutera. Jag tänker uppehålla mig enbart vid den interpellation som herr Hansson i Skegrie har framställt. Jag vill framhålla att vi varje gång vi har diskuterat denna fråga med våra nordiska vänner har sagt att vi icke kommer att göra avkall på 1967 års riksdagsbeslut om en 80-procentig självförsörjningsgrad. Det är de helt medvetna om. Vi har också sagt — vilket även norrmännen och danskarna gjort — att man i frågan om jordbrukspolitiken skall ta hänsyn till de olika ländernas olika förhållanden i olika regioner. Det betyder alltså att man av lokaliseringspolitiska och andra skäl skall ha ett jordbruk i Nordnorge och i Norrland. Det ingår i vårt resonemang, så det tjänar ingenting till, herr Hansson i Skegrie, att skrämma svenskarna med att ett nordiskt samarbete skulle innebära att vi lägger ned vårt jordbruk. En förutsättning för vårt samarbete är att Sverige skall ha ett jordbruk som ger oss en självförsörjningsgrad på 80 procent under fredstid. Sedan försökte herr Hansson i Skegrie slingra sig undan att detta ger oss 100-procentig självförsörjning vid avspärrning med att säga »förmodligen har statsrådet menat» och »det kan vara en rimlig förklaring» att han anser att vi skall slakta ut djurbeståndet och äta mer bröd. Det har jag inte hittat på själv, utan det är den utredning herr Hansson i Skegrie deltagit i som hjälpt mig med det. Alla som har sysslat med denna fråga vet att om man skall tillgodose sitt kaloribehov med kött, fläsk eller mjölk går det åt så mycket mer än om kaloribehovet tillgodoses direkt från bröd. Herr Hansson i Skegrie borde komma ihåg att han har förklarat det för oss. Mina medarbetare har talat om för mig att kaloriutbytet per hektar är cirka 5 gånger så stort vid produktion av vegetabiliska kalorier som vid produktion av animaliska. Det säger allt! Det är inte meningen att man skall slakta ut hela kobeståndet. Vi utgår ju ifrån att vi när en avspärrning kommer skall ha en 80-procentig självförsörjningsgrad. Om detta är bara att säga att det vore tråkigt om herr Hansson i Skegrie vore talesman för fler än sig själv när vi nu går att diskutera samarbetet med våra nordiska vänner. Det är svårt nog som det är. Vi har flera gånger framhållit för våra nordiska grannar, att Sverige såsom neutralt land inte kan göra avkall på det principbeslut vi fattade år 1967 om en 80-procentig självförsörjningsgrad. Vad vi kan diskutera med danskarna är att från dem ta huvudparten av det kompletteringsbehov vi har under fredstid. Vid en avspärrning måste vi klara oss själva, herr Hansson i Skegrie! Vi kan inte få hjälp från något annat land. Men det har ju den kommitté herr Hansson i Skegrie har tillhört utrett för oss.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har ett par gånger tidigare ställt sig oförstående i diskussionen om självförsörjningsgraden. Det har då inte varit möjligt att bemöta honom eftersom det gällt enkla frågor. Nu skall jag friska upp herr Hanssons minne. Denna fråga diskuterades ganska ingående i jordbruksutredningen. Vi kom fram till att vi gott och väl skulle kunna klara oss med en självförsörjningsgrad av 65 procent. Denna självförsörjningsgrad testades av näringsfysiologer, vilka framhöll att den var tillräcklig, under förutsättning att kosten fick en annan sammansättning. Att vi inte stannade vid 65 procent berodde på att vi räknade med att ransoneringssystemet i så fall skulle komma att utsättas för alltför stora påfrestningar. Vi bestämde oss därför för 80 procent. Som statsrådet har antytt, delades den uppfattningen även av många av dem som stödde herr Hansson. På den punkten har utredningen sagt — jag vill minnas att det också står i propositionen — att en 80-procentig försörjning i fredstid är lika med 100 procent under en avspärrningsperiod. Då får man emellertid självfallet ge kosten en annan sammansättning och dessutom kanske öka lagerhållningen något. Detta är herr Hansson inte okunnig om. Han försöker bara ge kammaren intrycket att detta har någon i ett hus på andra sidan gatan hittat på. Herr Hansson kommer ofta in på frågan om Danmarks roll i detta sammanhang. Det verkar som om herr Hansson skulle tycka att samarbete är bra i och för sig — bara det inte gäller jordbruket. Den näringen skall så att säga få leva sitt eget liv. Herr Hansson kommer att drabbas av många besvikelser, om han håller fast vid den ståndpunkten. Det var bara detta jag ville framhålla, herr talman.

Herr talman! Det sista herr Persson i Skänninge sade i sitt anförande tyder på att det finns de som är beredda att diskutera en minskning av självförsörjningsgraden till under 80 procent. Eftersom herr statsrådet tyckte att det vore bäst om jag talade enbart på egna vägar, vill jag upplysa om att det är vad jag brukar göra. Jag brukar inte ta någon särskild hänsyn till vad andra tänker och tycker, utan jag säger min egen mening. Därför hade det varit tacknämligt, om herr statsrådet återgivit den också, när han refererade ur utredningsskrivningarna. Såvitt jag kunde finna berörde herr statsrådet endast vad som skrevs i den s.k. stora jordbruksreservationen. Jag gjorde emellertid ett särskilt yttrande, i vilket jag icke godkände den 80-procentiga försörjningen. Jag framförde där att självförsörjningsgraden borde svänga mellan 80 och 90 procent, med sikte på den övre gränsen. Att vi i en krigssituation med avspärrade kuster skulle kunna höja vår självförsörjning till 100 procent lär väl inte så många tro på utan vidare. Vi kan inte — det har utredningen också skrivit — med hänsyn till vad man kallar ransoneringsmoralen gå så särskilt långt i fråga om en ändring av försörjningen från animalieprodukter till vegetabilier. Jag tror inte att svenska folket i dag skulle finna sig i att, som det gjort i varje fall en gång tidigare, leva på i huvudsak potatis och bröd. Människorna vill säkerligen att deras kost skall ha en sammansättning så nära den normala som möjligt. Att jag inte tror på herrarnas resonemang om den 80-procentiga självförsörjningsgraden beror på er orealistiska uppfattning om lagringsmöjlighe terna. De förutsättningar resonemanget bygger på kan inte åstadkommas i verkligheten, men det har ni inte velat erkänna. Vi kan inte basera vår försörjning på detta lagringsalternativ, om vi är alltför begränsade till en nordisk marknad. Vi behöver importera livsmedel även från andra länder än de nordiska.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna har frågat mig, om jag är beredd att i positiv anda pröva frågan om förbättrade utredningsresurser och en för rättssäkerheten mer tillfredsställande ordning vid handläggningen av utlänningsärenden och att därvid särskilt pröva möjligheten till direktkontakt mellan central beslutande myndighet och de människor som berörs. Av motiveringen till interpellationen framgår att frågan gäller handläggningen av ärenden enligt utlänningslagen. Enligt denna lag föreligger i vissa utlänningsärenden ovillkorlig skyldighet att höra utlänningen muntligen, om han begär det. Såväl i dessa ärenden som i alla andra slags ärenden enligt lagen kan den beslutande myndigheten, själv eller genom annan myndighet, höra utlänningen om myndigheten anser att det behövs. Detta gäller såväl den centrala utlänningsmyndigheten som andra myndigheter som handlägger utlänningsärenden. Därvid har utlänningen tillfälle att föra fram sina synpunkter och myndigheten får möjlighet att klarlägga omständigheter som har betydelse för prövningen av ärendet. Dessutom har utlänningen givetvis möjlighet att på eget initiativ uppsöka den centrala myndigheten för samtal i ärende som angår honom. Det finns alltså redan nu möjligheter till direkt kontakt mellan den centrala utlänningsmyndigheten och vederbörande utlänning i alla ärenden enligt utlänningslagen som myndigheten handlägger. Under det senaste året har den centrala utlänningsmyndigheten föranstaltat om förhör i elva ärenden hos myndigheten. I ett av dessa fall har förhöret hållits av utlänningsnämnden och i de övriga tio fallen av länsstyrelse. I alla fallen har bakgrunden varit tveksamhet om påstått politiskt flyktingskap. Att förhören i regel har ägt rum inför länsstyrelse hänger givetvis samman med bl.a. avståndet från Stockholm till utlänningens vistelseort. Om det anses väsentligt för avgörandet att utlänningen hörs omedelbart inför den centrala utlänningsmyndigheten, förutsätter jag att myndigheten vidtar åtgärder för att kunna tillgodose detta behov.

Herr talman! Jag vill till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet framföra mitt tack för svaret. Därvid gäller min tillfredsställelse främst slut avsnittet vilket jag tolkar som en rekommendation från statsrådet till myndigheterna att inför avgörandet i tvistiga fall vidta åtgärder för att ge utlänningen möjlighet att höras inför den centrala utlänningsmyndigheten. Av statsrådets svar framgår att en handläggning formellt sett enligt utlänningslagen medger den direktkontakt mellan centralt beslutande myndigheter och de människor som berörs, vilket jag uttalat önskemål om i min interpellation och som jag anser ur rättssäkerhetssynpunkt önskvärt i tvistiga och svårbedömbara fall. Men jag har en känsla av att svårigheten inträder då man kommer in på den praktiska möjligheten att leva upp till utlänningslagens bestämmelser. Statsrådet erinrar ju själv om att möjligheten till kontakt i många fall är beroende av utlänningens eget initiativ. Men hur fungerar då informationen till vederbörande om denna hans rättighet? Språksvårigheter och andra omständigheter kan säkert lägga hinder i vägen för att den önskade direktkontakten etableras genom vederbörandes eget initiativ. Jag har också lagt märke till att det i tidningsuttalanden från utlänningskommissionens egen personal vitsordas att man bedömer det vara en svårighet vid handläggningen av dessa ärenden att man före beslutet inte kunnat skapa det bättre underlag för avgörandet även i tvistiga fall som en direktkontakt skulle utgöra. I många fall är de utredningar som ligger till grund för avgörandet ofullständiga då de kommer upp till utlänningsmyndigheten. Man har tvingats begära kompletteringar av olika slag. Detta är inte förvånande. Man vet hur arbetsbelastad polisen ofta är, och jag antar också att man ibland har svårigheter med tillgång till folk med de språkkunskaper som behövs för att man skall kunna klara utredningarna. Därför tycker jag att det som säges i slutet av interpellationssvaret har särskilt intresse. Jag är glad för att stadsrådet delar min uppfattning att om det anses väsentligt för avgörandet så skall utlänningen höras omedelbart inför den centrala utlänningsmyndigheten. Jag har ett aktuellt fall från Eskilstuna. Det berör två egyptiska medborgare som bor där för närvarande. Det fallet tycker jag aktualiserar denna fråga ytterligare. I Eskilstuna slog en mycket bred medborgaropinion larm, när dessa utlänningar till följd av beslut i utlänningskommissionen ställdes inför hotet att förpassas ur riket tillbaka till sitt hemland. Med full förståelse för den komplicerade fråga, som myndigheten står inför vid bedömningen av ett påstått politiskt flyktingskap, vädjade man om att dessa båda personer skulle få stanna i landet som politiska flyktingar. Motivet härför var att man ansåg att det vore en tragedi att med tvång förpassa dem ur riket, om de hade ägnat sig åt politisk verksamhet i hemlandet och detta kunde föranleda straff vid hemkomsten. Utlänningskommissionen har sedermera i yttrande till regeringen ändrat sin tidigare inställning genom att föreslå att utvisningsbeslutet skall förses med hemlandsklausul, vilket innebär att de båda egyptierna under inga förhållanden behöver återvända till sitt hemland. Såvitt jag förstår har vi här ett exempel på ett ärende, där det tidigare beslutet om förpassning fattats utan tillräckligt grundlig utredning i vad avser de befarade riskerna för politiska repressalier om vederbörande tvingas återvända till hemlandet. Detta ger mig anledning att ytterligare understryka vikten av att utredningsresurserna förbättras där så behövs och att den centrala myndigheten ger sig tid alt i tvistiga fall skaffa sig tillräckligt underlag för sina för vederbörande människor kanske livsavgörande beslut.
Herr talman! Jag vågar hävda att vi här i landet visar mycket stor hänsyn till människor som kommer hit för att söka en fristad. Troligen är vi också det land — åtminstone i Europa — som försöker göra den för flyktingen mest generösa bedömningen.

länning som kommer hit som flykting regelmässigt stanna här längre än tidigare. Det tillstånd han får gäller längre tid än vad som hittills varit praxis. Och om flyktingen inte får stanna här, får han ändå förbättrade möjligheter att överklaga och få sitt ärende prövat, även om han inte kan åberopa politiskt flyktingskap. Jag har velat säga detta för att betona att vi här i landet verkligen visar mycket stor hänsyn mot personer som här söker en fristad av olika skäl. Det är emellertid riktigt som herr Svensson i Eskilstuna påpekat i sin interpellation, att det under en utredning kan framkomma nya omständigheter. Det kan vi se på de ärenden som hittills handlagts. Ofta är kanske orsaken att man inte vid de första kontakterna med myndigheterna ansett sig behöva redovisa alla omständigheter.

— Därför anser jag att det skulle vara fel om vi utgick från att våra myndigheter inte handlägger dessa ärenden med stor omsorg. Jag vågar säga att de gör det. Många gånger kan det även vara så att de personer det gäller genom sitt eget sätt att agera vållar svårigheter för bedömningen.

Vi måste förstå att det under sådana förhållanden blir betydande svårigheter för kommissionen och för andra myndigheter som har att hand lägga dessa frågor. Och alldeles tydligt är att vi på svensk sida kan ha mycket stora svårigheter att på ett tillfredsställande sätt undersöka huruvida de argument som anförs är riktiga. Därvidlag får en bedömning göras. Jag vill framhålla att det är angeläget att dessa frågor behandlas i en avdramatiserad atmosfär. När frågorna spetsas till och får stor publicitet kan det nämligen hända att medborgarna får ett intryck av att vi handlägger ärendena mindre noggrant än vi i verkligheten gör.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat om jag är beredd att verkställa undersökningar och vidta åtgärder i syfte att förbättre personalsituationen inom sjukvården. Fortlöpande undersökningar beträffande sjukvårdspersonalen ingår numera som ett led i den allmänna sjukvårdsplaneringen. En kartläggning av det personalbehov som följer med den fortgående utbyggnaden av sjukvården gjordes senast i samband med socialstyrelsens prognosundersökning år 1967, den s.k. Rupro 67. Där redovisas sjukvårdshuvudmännens beräkningar av sjukvårdens personalbehov och utbildningskapaciteten inom vårdyrkesutbildningen fram t.o.m. år 1970. En motsvarande kartläggning av personalbehov och utbildningskapacitet för tiden fram t.o.m. år 1975 pågår för närvarande genom socialstyrelsens undersökning Rupro 69. naste fem åren ökat från cirka 110 000 till cirka 140 000. För att möta det fortsatta personalbehovet har utbildningskapaciteten ökats betydligt. En uppfattning om intensiteten i vårdyrkesutbildningen får man genom uppgiften att landstingen och storstäderna för närvarande utbildar cirka 12000 sjuksköterskor, assistenter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden under ett år. En fortsatt utbyggnad av utbildningsplatserna planeras. Jag vill också framhålla, att ett omfattande arbete bedrivs av sjukvårdshuvudmännen för att förbättra arbetsförhållandena för den anställda personalen. Ett led i detta arbete är att föra över arbetsuppgifter från vårdutbildad personal till annan personal, t.ex. skrivoch ekonomipersonal. Betydande insatser görs också för att förbättra arbetstidsförhållandena för sjukvårdspersonalen. Det nya rationaliseringsinstitutet för sjukvården, SPRI, har påbörjat undersökningar i syfte att få fram normer för personalstrukturen och arbetsfördelningen. Bl.a. kommer inom kort en utredning att göras beträffande personalen inom långtidssjukvården, som är ett vårdområde med behov av en omfattande personalrekrytering. I interpellationen tas också upp anställningsvillkoren och skattefrågorna för speciellt sjuksköterskepersonalen. Som interpellanten själv påpekat bör anställningsvillkoren vara en sak mellan sjukvårdshuvudmännen och deras anställda. Jag utgår från att interpellanten också delar min uppfattning att samma skatteregler bör gälla för sjuksköterskor m.fl. som för andra medborgare. I en nyligen framlagd proposition om en reformering av läkarutbildningen har jag haft anledning att peka på läkarnas nyckelroll inom sjukvården. En ökad läkarutbildning är redan i gång. Under de närmaste åren kommer examinationen av nya läkare att öka kraftigt. Antalet legitimerade läkare i lan det är för närvarande cirka 10 000. Redan år 1975 beräknas läkarantalet i landet ha ökat till cirka 16 000. Det är av stor betydelse för sjukvården att dessa nya läkare tillförs de områden där vårdbehoven är störst. Den föreslagna reformerade läkarutbildningen innebär bl.a. att läkarna efter sin examen skall gå igenom en systematiserad vidareutbildning genom tjänstgöring i offentlig sjukvård. Genom ett sådant system blir det möjligt att inordna läkarnas vidareutbildning i den allmänna sjukvårdsplaneringen och att kanalisera läkarresurserna till de områden där de bäst behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det utförliga och positiva svaret på min interpellation angående personalbristen inom sjukvården. Problemet är inte nytt; det har varat så länge att frågeställningen närmast innebär en undran om vi någonsin kommer att övervinna det. Ytterst gäller ju frågan människovården. I den debatt som förs i detta sammanhang har sjuksköterskorna själva presenterat sin syn på problemet i boken »Vi sjuksköterskor anser». För den i sjukvården och sjukhusadministrationen oinvigde ger denna bok intressanta inblickar, som även borde vinna myndigheternas och sjukvårdshuvudmännens beaktande. Författarinnan är inte hård och nedgörande i sin kritik — boken är hållen i en positiv anda — men pekar ändå på allvarliga svårigheter inom dagens sjukvård. Problemet i ett nötskal ger författarinnan enligt min mening i ett avsnitt i boken som jag gärna vill få citera: »De åtgärder som vidtas av direktion och myndigheter för att bibehålla eller förbättra standarden på det praktiska vårdarbetet trots personalsvårigheter noteras med glädje. Detsamma gäller när man erfar arbetsgemenskap hos personalen och alla visar intresse för patientens och sjukvårdens bästa. Det ger anledning att förmoda att det finns rika möjligheter att genom samfällda ansträngningar kunna tillhandahålla en förbättrad hälsooch sjukvård. Arbetet har också negativa sidor. Det mest betungande är personalbristen som ger upphov till tidsbrist, jäkt och en övermäktig arbetsbörda. Det skapar i sin tur en stark känsla av vanmakt när det exempelvis inte är möjligt att uppehålla nödvändiga <arbetskontakter med personalen på de olika avdelningarna eller att kunna ge introduktion, information och undervisning till olika personalgrupper som så väl behöver det för sitt arbete. Att ansvara för en omfattande verksamhet, där kärnan består av människovård — vård till sjuka människor — utan att ha tillräckligt med yrkesutbildad personal till sitt förfogande är en ständig källa till oro. I dagens situation får den administrativt ansvariga sjuksköterskan vara glad om hon kan skaffa personal överhuvudtaget för att hålla verksamheten flytande. Alla ser fram mot den tid när vårdpersonalen i större utsträckning har den utbildning som nu ges vid vårdyrkesskolorna.» Detta är väl vad vi alla hoppas på. Att problemet inte är lättlöst torde alla parter vara överens om. Frågeställningen blir då vilka orsakerna kan vara till den nära nog permanenta sjuksköterskebrist som vi har haft en längre tid. I interpellationen har jag pekat på några av de orsaker som har framhållits i den aktuella debatten: obekväma arbetsförhållanden, svårigheter med barntillsynen, lönevillkoren etc. Rör det sig om eit rekryteringsproblem eller ett utbildningsproblem? Socialministerns svar är både upplysande och intressant. Aktiviteter pågår tydligen för att på längre sikt förbättra situationen. Den inom socialstyrelsen pågående kartläggningen av per sonalbehov och utbildningskapacitet, omfattande en tidsplan fram till år 1975, tror jag är ett påtagligt och viktigt led i detta arbete. För att följa upp det tror jag det är nödvändigt med en fortsatt utbyggnad av utbildningskapaciteten, vilken statsrådet också utlovar i sitt svar. Här vill jag emellertid tillfoga en sak beträffande de rekryteringsbefrämjande åtgärderna. De klosterliknande ordningsföreskrifter som har funnits och i viss mån ännu finns på sjuksköterskeskolorna tror jag behöver reformeras i liberaliserande riktning. Jag hälsar med tillfredsställelse statsrådets besked att en utredning kommer att göras beträffande personalen inom långtidssjukvården. Jag är helt ense med statsrådet om att detta vårdområde behöver en omfattande personalrekrytering. Det är ingen hemlighet att nyuppförda långtidssjukhus i detta land inte kunnat öppnas på grund av personalbrist. Samtidigt blir antalet vårdbehövande allt större — människor som får ta den vård som kan ges i hemmet. Här vill jag ge en eloge åt landstingen, som genom betydande bidrag till hemsjukvården försöker klara de brister som ännu vidlåder långtidssjukvården. En bättring är alltså i sikte. Liksom statsrådet tror jag att det föreligger ett starkt behov av att förbättra arbetsförhållandena för den anställda personalen. Nattarbetet blir i många fall pressande när nattsköterskan utöver sin ordinarie avdelning får fler avdelningar att svara för. Deltidstjänster och treskiftsarbete vore kanske framkomliga vägar för att underlätta situationen. En omfördelning och delegering av vissa arbetsuppgifter från utbildad vårdpersonal till annan personal är en möjlighet som även rekommenderas i den bok som jag nyss citerade ur. Bl. a. pekar man på att sjukvårdsbiträden skulle kunna användas mer rationellt i arbetet. De bör kunna vara läkaren behjälpliga vid vissa mottagningar, på laboratorier kan de också göra stor nytta — exempelvis vid enkla analyser — på en röntgenavdelning bör ett utbildat biträde kunna sköta hängning av filmer för demonstration 0. s. V. Med den reformerade läkarutbildning som statsrådet föreslår tror jag att vi kan se litet mer optimistiskt på läkarbristen i framtiden. Med den systematiserade vidareutbildning genom tjänstgöring i offentlig sjukvård som föreslås hoppas jag det blir möjligt att kanalisera läkarresurserna till de områden där de bäst behövs. Som det nu är har framför allt Norrland stora svårigheter att dra till sig läkare, med påföljd att många vakanser uppstår som tvingar huvudmännen att stänga sjukavdelningar och ibland lägga ned verksamheten vid hela lasarett — Haparanda är ju det senaste exemplet. Ett annat betydande problem i Norrland är svårigheten att besätta provinsialläkartjänsterna. Svårigheterna för människorna i glesbygderna att kunna få en läkare inom räckhåll blir allt allvarligare. Jag vill därför ställa den direkta frågan till socialministern huruvida i den aviserade vidareutbildningen av läkare genom tjänstgöring i offentlig sjukvård också ingår tjänstgöring i provinsialläkardistrikt. Om så är fallet, skulle den nu på många håll prekära situationen lätta även på detta område och för de människor som berörs av den. Jag skulle, herr talman, till sist vilja säga att jag vore intresserad av att veta om statsrådet har någon uppfattning om när det kan beräknas att personalbristen inom sjukvårdens alla grenar har övervunnits. Av statsrådets svar drar jag själv den slutsatsen att vi är inne i en period av stegvis förbättring som måste hälsas med den största tillfredsställelse. Hur långt fram i tiden kan vi emellertid räkna med en markant förbättring som följd av de aktiviteter som nu pågår och de åtgärder som statsrådet föreslår eller som är planerade? Herr talman!

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har ju med tillfredsställelse tagit del av det svar jag lämnat honom, och han har noterat att han anser det vara ett positivt svar. Jag skulle därför kanske ha kunnat avstå från en replik, men herr Eriksson ställde några frågor och gjorde en del kommentarer som ger mig anledning att i största korthet framföra ett par synpunkter. Vad först beträffar frågan om den nya vidareutbildningen av läkare frågade herr Eriksson i Bäckmora huruvida denna nya utbildningsform kommer att påverka förhållandena inom provinsialläkarområdet. Jag vill svara att det i den proposition, som nu för övrigt ligger för behandling på riksda.

Svaret på frågan är alltså ja. Herr Eriksson i Bäckmora framförde vidare en rad olika synpunkter. Jag vill fästa hans uppmärksamhet på att den nya utbildning, som nu är på gång, i hög grad jämställer sjuksköterskor under utbildning med andra studerande och möjliggör för undersköterskor att genom studier kunna avancera till sjuksköterskor. Det pågår förändringar i en rad olika avseenden inom sjukvårdsområdet, vilka leder i positiv riktning. Jag skall inte, herr Eriksson i Bäckmora, ge mig in på att försöka besvara frågan vid vilken tidpunkt in på 1970 talet man kan räkna med att alla vakanser är besatta. Jag antar att herr Eriksson i Bäckmora framställde frågan mera retoriskt. Vad som är väsentligt är naturligtvis den starkt expanderande utvecklingen på olika områden. Utbildaingen av sjuksköterskor, av undersköterskor och av sjukvårdsbiträden svarar ju landstingen och storstäderna för, vilket jag antar att herr Eriksson i Bäckmora känner till, och denna utbildning expanderar för närvarande mycket starkt. Jag har i mitt svar påpekat att vi för närvarande under ett ir utbildar cirka 12 000 sjuksköterskor, assistenter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Ser man något längre framåt kan man göra ett par intressanta jämförelser. Vårdskolornas årskapacitet ökar alltså kraftigt. År 1966 utexaminerades cirka 12 500 personer, vilket antal år 1970 beräknas bli drygt 18 000. Dessa siffror säger ganska mycket. Herr talman! När man diskuterar frågan om sjuksköterskebristen skall man vidare hålla i minnet att man rör sig på ett i hög grad differentierat plan där geografiska olikheter otvivelaktigt föreligger. Jag kan anföra några rent allmänna siffror. Antalet obesatta sjukskötersketjänster har minskat från 9 procent 1963 till 4,2 procent under hösten 1968. Det förväntas att denna siffra skall sjunka ytterligare under innevarande år med anledning av att examinationen av sjuksköterskor temporärt ökar i samband med att sjuksköterskeutbildningen omläggs och förkortas från 3 till 21/> år. Antalet obesatta underskötersketjänster har under de senaste två åren gått ned från 4,8 till 2,9 procent. Av stor betydelse för att ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal, som avhållit sig från yrkesarbete under en längre tid, möjligheter att gå tillbaka till sjukvården är förekomsten av reaktiveringskurser och andra former av fortbildning. Här gör arbetsmarknads styrelsen och huvudmännen redan i dag stora insatser. Vad beträffar barntillsynen, som herr Eriksson i Bäckmora också tog upp, pågår i dag en kraftig utbyggnad av barndaghemmen i syfte att förbättra förhållandena för yrkesverksamma mödrar inom alla yrkesområden. Sjukvårdens huvudmän gör härutöver stora insatser för att i anslutning till sjukhusen ordna barntillsyn. Daghem finns inrättade vid ett 70-tal lasarett. Jag kanske, herr talman, får göra ett påpekande här. Det är fel, som man ofta påstår, att sjuksköterskorna är yrkesverksamma i mindre utsträckning än andra kvinnliga personalgrupper med jämförlig utbildning. Mer än hälften av sjuksköterskor med barn under sju års ålder ägnar sig åt sitt yrke. Detta innebär att vi redan nu har åtskilligt fler sjuksköterskor i arbete än vi skulle ha haft om yrkesintensiteten för denna grupp legat på en nivå som är mera vanlig. | Jag vill slutligen, herr talman, stryka under vad jag har sagt om läkarutbildningens förändring. Jag tror att den kommer att betyda mycket i framtiden då det gäller att lösa problem på detta plan inom sjukvården.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för de kompletterande upplysningar som han nu har lämnat. Om statsrådet i dag inte kan ge något besked om vid vilken tidpunkt vi har övervunnit personalbristen inom sjukvården, har jag naturligtvis förståelse för det. Det är väl inte lätt att ge något sådant besked. Jag noterar med tillfredsställelse att den nya läkarutbildningen även kommer att omfatta öppen vård i sex månader. Det måste betyda en väsentlig förbättring när det gäller distrikten och tillsättande av provinsialläkartjänsterna. Det ser jag som ett utomordentligt bra initiativ, som jag särskilt vill tacka socialministern för.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat om jag är beredd att förorda sådana ändringar i lagstiftningen eller tillämpningen av denna att invalidiserade förvärvsarbetande kvinnor genom erhållande av änkepension inte skall gå miste om invaliditetsersättning, som de eljest varit berättigade till. Herr Westberg i Ljusdal har frågat om jag avser föreslå sådan ändring av 9 kap. 2 § lagen om allmän försäkring att invaliditetstillägg även kan utgå till invalidiserad kvinna med änkepension. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Invaliditetstillägg utgår i två huvudfall. I det ena fallet utgår det till åldersoch förtidspensionärer som är ur stånd att reda sig själva och på grund härav vid upprepade tillfällen dagligen är i behov av hjälp av annan. En förutsättning är att hjälpbehovet uppkommit före 63 års ålder. Det andra fallet tar sikte på partiellt arbetsföra, som har en tredjedels eller två tredjedels förtidspension och som förvärvsarbetar eller studerar. För att vara berättigad till tillägget i detta fall skall den försäkrade på grund av höggradig nedsättning i kroppsorgans funktion vara i behov av avsevärd fortlöpande hjälp av annan person eller få vidkännas betydande merutgifter för färdmedel eller andra hjälpmedel för att kunna utföra arbetet eller studierna. Invaliditetstillägget utgör för år räknat 30 procent av basbeloppet. Invaliditetsersättning utgår — förutom i form av vårdbidrag till handikappade barn — till blinda samt till handikappade som är yrkesverksamma eller studerar, under förutsättning att de inte åtnjuter någon form av allmän pension. För förvärvsarbetande och studerande uppställs därvid samma villkor i fråga om nedsatt kroppsfunktion, hjälpbehov och merutgifter som gäller för invaliditetstillägg till partiell förtidspension. Invaliditetsersättningen utgör per år 60 eller 30 procent av basbeloppet beroende på hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas storlek. För blinda är dock ersättningen per år alltid 60 procent av basbeloppet. Hel änkepension från folkpensioneringen utgör — i de fall änkan fyllt 50 år vid mannens död eller då yngsta barnet blev 16 år — 90 procent av basbeloppet eller samma som hel förtidspension. En änka som fyller kraven för att få förtidspension kan om hon så önskar byta ut änkepensionen mot förtidspension. Däremot kan änkepension och förtidspension från folkpensioneringen inte utgå samtidigt — lika litet som exempelvis förtidspension och ålderspension. Skälet är att de olika pensionsformerna skall var för sig ge samma grundtrygghet för den enskilde. Av vad jag här nämnt framgår att en invalidiserad änka inte är sämre ställd inom pensioneringen än förtidspensionärer i allmänhet när det gäller det problem herr Westberg berört i sin fråga. Tvärtom kan änkan jämfört med om hon i stället skulle haft en partiell förtidspension jämte invaliditetstillägg ha högre ersättning via änkepensioneringen. I de fall hon som änkepensionär skulle få mindre än om hon vore för tidspensionär, har hon, som jag framhållit, möjlighet att byta till förtidspension. Om en kvinna med invaliditetsersättning blir änka innebär detta inte, som herr Wiklund synes anta, att hon automatiskt förlorar rätten till fortsatt, sådan ersättning. I detta läge kan hon nämligen välja det som blir förmånligast för henne, invaliditetsersättning eller änkepension. En motsvarande valmöjlighet finns för kvinna som börjat uppbära änkepension men som i övrigt uppfyller villkoren för invaliditetsersättning. Invaliditetsersättningen är inte konstruerad som en tilläggsförmån utan är en fristående stödform med syfte främst att uppmuntra dem till arbete som trots höggradigt handikapp har möjligheter att bereda sig en förvärvsinkomst som utesluter dem från förtidspension. Ersättningen är till sin storlek och utformning i övrigt avpassad med hänsyn till dessa förhållanden. De överväganden som ligger till grund för förmånen är således inte utan vidare tillämpliga på kvinnor med änkepension. Reglerna för invaliditetstillägg och invaliditetsersättning är för närvarande föremål för översyn. Kungl. Maj:t har nämligen med anledning bl.a. av en skrivelse från riksdagen och en framställning från De handikappades riksförbund uppdragit åt riksförsäkringsverket att undersöka tillämpningen av reglerna och komma in med de förslag vartill undersökningen kan föranleda.
Herr talman! Först ber jag att få tacka socialministern för det utförliga svaret på min interpellation. Jag tror nog att även socialministern tycker att det finns ett terminologisktpedagogiskt problem inbyggt i socialförsäkringen. Hur skall den breda allmänheten kunna hålla isär bara de två termerna invaliditetstillägg och invaliditetsersättning? Den sistnämnda termen förekommer för övrigt även inom yrkesskadeförsäkringen. Det finns ju därtill mängder av andra termer som lätt krånglar till begreppen för den som inte har speciella kunskaper på området eller kan skaffa sig sådana. Jag vill betona att jag givetvis har fullt klart för mig att invaliditetsersättning — jag har för min del endast haft den stödformen i tankarna — för närvarande är en självständig typ av socialförsäkringsbistånd avsett att stimulera handikappade att ägna sig åt förvärvsarbete av sådant slag som de trots sitt handikapp kan utföra. Det är alltså fråga om en i princip handikappvänlig biståndsform. Varför ett speciellt bistånd till handikappade, som kan utföra något slag av förvärvsarbete, skall vara helt oförenligt med änkepension, t.ex. i sådana fall då denna pension är låg, är säkerligen för den vanlige medborgaren svårt att förstå. Tag som exempel två kroppsligt invalidiserade kvinnor. Båda är gifta, i ungefär samma ålder och i samma ekonomiska ställning. De stimuleras kanske — såsom en rent handikappvårdande åtgärd av psykologisk art — att ta visst för dem lämpat förvärvsarbete. De uppfyller fordringarna för invaliditetsersättning. Låt oss säga att de på grund av hjälpbehovets omfattning och storleken av de merutgifter de har för att kunna utföra arbetet inte ansetts böra få mer än den lägre ersättningen, d. v. s. 30 procent av basbeloppet. Så avlider den ena kvinnans make. Hennes försörjningssituation försämras givetvis i ett enda slag högst radikalt. Hon har fortfarande inkomst av sitt förvärvsarbete med hjälp av invaliditetsersättningen men kan inte få änkepension, om hon vill ha kvar denna ersättning. Antag att änkepensionen i hennes fall av olika skäl är tämligen låg. Hon får nu välja, säger socialministern, vilket som är det förmånligaste: invalidi tetsersättning plus ett förvärvsarbete, stött och möjliggjort genom invaliditetsersättningen, eller enbart änkepension. Det gäller ändå en kvinna som genom makens frånfälle nyss drabbats av sorg, som därigenom fått sitt försörjningsläge påtagligt försämrat och som är i behov av stöd och omsorg. Skall hon behöva ställas i en valsituation av det slaget? Den änkepension som åtminstone delvis skulle kunna kompensera vad mannen bidrog med till makarnas gemensamma försörjning kan hon inte få utan att förlora invaliditetsersättningen. I jämförelse med den kvinna vars make är kvar i livet är hon försatt i en annan och sämre ekonomisk ställning. Ja, kanske man säger, det är ju alla änkor vid jämförelse med kvinnor som helt eller delvis fått sin försörjning genom mannen. Visst är det så, men vi skulle ju skapa ett handikappvänligt samhälle, där vi på ett speciellt sätt värnade om de handikappade, bl.a. genom att så långt detta är möjligt ekonomiskt kompensera deras handikapp med särskilda åtgärder. En handikappad änka, som helt eller delvis försörjts av sin make under dennes livstid, bör alltså enligt min enkla mening inte i biståndshänseende så här direkt jämställas med andra handikappade. Det är ett klart samhällsintresse och ett individuellt rehabiliteringsintresse att den handikappade om möjligt utför ett försörjningsarbete. Jag har alltså litet svårt att godta det resonemang i senare delen av interpellationssvaret, där det ju heter så riktigt, att invaliditetsersättningen är en fristående stödform med syfte att uppmuntra till förvärvsarbete och undgå förtidspension samt att ersättningen är till sin storlek och utformning i övrigt avpassad med hänsyn till dessa förhållanden. »De överväganden som ligger till grund för förmånen är således inte utan vidare tillämpliga på kvinnor med änkepension», heter det bl.a. Det är detta jag inte riktigt kan förstå. Det val mellan två biståndsformer som socialministern anser böra kvarstå för en invalidiserad änka med möjlighet att anta ett förvärvsarbete blir också speciellt svårt då änkepensionen inte är en behovsprövad biståndsform, medan för invalidiletsersättningen vissa villkor uppställts som kan göra det ovisst, om sådan ersättning kommer ati utgå eller inte. Det har visat sig att tillämpningen av 9 kap. 3 § lagen om allmän försäkring, där bestämmelserna om invaliditetsersättning upptagits, är restriktiv. Speciellt villkoret om höggradig nedsättning av kroppsorganens funktion synes bedömas strängt och anses sålunda ofta i praktiken inte uppfyllt. Hjälpbehovet respektive merutgifterna för förvärvsarbetets fullgörande tycks också i inte så få fall anses otillräckliga för att invaliditetsersättning skall utgå. Inklusive de blinda uppgick antalet fall av utgående ersättning av detta slag vid årsskiftet 1968-—1969 till 3 124, varav 506 fick halv sådan ersättning. Dessa tal ger intryck av återhållsamhet i bestämmelsernas tillämpning. Socialministern meddelar nu att en översyn av tillämpningen av reglerna för bl.a. invaliditetsersättning pågår inom riksförsäkringsverket. Kommer även det av mig aktualiserade spörsmålet att omfattas av denna översyn? En mera generös tillämpning av ersättningsreglerna — eventuellt framkallad genom en lagändring — kan ju lösa en del av det problem jag åsyftar i min interpellation, d.v.s. den ekonomiska situationen för invalidiserade kvinnor med låg änkepension men med vilja och viss förmåga att med lämpligt ekonomiskt stöd, nämligen invaliditetsersättningen, förvärvsarbeta. Av svaret får jag det intrycket att en lagändring inte är aktuell. Riksdagens i svaret åberopade skrivelse 1968 gällde ju enbart s.k. vårdbidrag i form av invaliditetsersättning till barn under 16 år. Eller är det så att uppdraget till riksförsäkringsverket på grund av De handikappades riksförbunds också i svaret åberopade skrivelse gäller även äldre och då också innefattar uppdrag att inkomma med förslag till eventuella lagändringar beträffande de äldre?

Herr talman! Jag skulle kunnat nöja mig med att instämma i det som herr Wiklund i Stockholm har anfört. Jag tycker det är alldeles riktigt. Men låt mig ändå få ställa en konkret fråga, som jag anser vara relevant! Frågan lyder: Varför skall en änka med handikapp ställas i en sämre situation än annan handikappad? Vi vet att om en av två förvärvsarbetande kvinnor med samma inkomst blir handikappad och t.ex. måste använda invalidbil för att kunna fortsätta med sitt arbete, får hon invaliditetsersättning, vilket innebär att hon kan leva på samma standard som den icke handikappade kamraten. Hon återförs alltså till samma standard. Men samma förhållande gäller inte för två förvärvsarbetande änkor. Om den ena av dem blir handikappad. och måste använda invalidbil till arbetet, får hon inte alls motsvarande förmån, vilket gör att den handikappade änkan inte når upp till samma . ekonomiska standard som den andra. Detta är enligt min mening otillfredsställande. Rättvisesynpunkter kan anföras för en ändring. Statsrådet säger att en änka som fyller kraven för att få förtidspension kan få utbyta änkepensionen mot förtidspension, och då utgår invaliditetstillägg. Men varför denna omständliga apparat? Vore det inte enklare och riktigare att ta med änkepensionären bland dem som enligt lagen om allmän försäkring har rätt till invaliditetstilllägg? Även jag tackar socialministern för det svar han här lämnat och vars avslutning jag tolkar positivt. Det är myc ket tillfredsställande att reglerna för invaliditetstillägg och invaliditetsersättning är föremål för översyn. Det är bara att hoppas att riksförsäkringsverket också uppmärksammar saken och föreslår ändringar i den punkt varom vi har frågat.
Herr talman! Jag antar att herr Wiklund i Stockholm på sin tid var med och beslutade om den reform som vi nu har tillämpat åtskilliga år och som i många avseenden säkerligen har varit av stort värde för de människor som berörs. : Herr "Wiklund ställde här en allmän fråga. Är det inte, 'såde han, vår uppsift ätt försöka skapa ett handikappvänligt samhälle? Jo, det är det. Jag skall här inte ta tiden i anspråk med någon redovisning av alla de åtgärder som på senare år vidtagits och som just syftar till att skapa ett handikappvänligare samhälle. Man skall inte glömma att de stödåtgärder som vidtagits satts in på ett mycket stort fält och att de alla direkt eller indirekt har tillkommit för att ge de handikappade stöd i deras olika livssituationer. 'Nu diskuterar vi emellertid invaliditetstilläggen och <invaliditetsersättningarna, och det är, sade herr Wiklund, ett besvärligt kapitel. Ja, det kan man väl säga om mycket här i livet. Men bestämmelser måste ju finnas; jag förutsätter att herr Wiklund delar den meningen. Vi måste naturligtvis också alltid sträva efter att så långt möjligt är upplyså och informera, och där vill jag bl.a. hänvisa till den informationsoch upplysningskampanj som nu pågår genom försäkringskasseförbundets försorg. | Här har egentligen bara ställts en enda fråga, och det var herr Westberg i Ljusdal som ställde den.

Vad vi nu diskuterar är en mera komplicerad fråga än vad den vid första anblicken kan förefalla vara. Olika hänsynstaganden går här in i varandra. Som jag framhållit i mitt svar är emellertid reglerna för invaliditetstillägg och invaliditetsersättning föremål för översyn av riksförsäkringsverket, och jag vill gärna erkänna att den översynen i hög grad är föranledd av en hel del spörsmål som har uppkommit under senare tid. De handikappades riksförbund har ju gjort en direkt framställning om en översyn, och riksförsäkringsverkets utredning kommer utan tvivel att spegla hela området. Verkets förslag bör därför avvaktas innan några ytterligare ställningstaganden göres i frågan.
Herr talman! Vad soöcialministern sade nu senast ger mig intrycket att det i översynen genom riksförsäkringsverket tydligen inte bara är fråga om vad som omfattas av riksdagens skrivelse; nämligen vårdbidragen, utan att även åtskilliga andra problem på detta område kan komma in i bilden. Jag noterar med stor tillfredsställelse att uppdraget inte är så begränsat som riksdagens skrivelse kan låta förmoda, utan att det är betydligt bredare. Av allt att döma är det framställningen från De handikappades riksförbund som föranlett denna breddning av uppdraget. Jag vill återigen slå fast att änkepensionen är till för att ge ersättning för den - försörjningsförlust, "som uppstår för den kvarlevande änkan genom makens bortgång, medan invaliditetsersättningen har till uppgift att hjälpa den invalidiserade att ha kvar ett förvärvsarbete eller att skaffa sig ett sådant. Varför skall det ena som nu slå ut det andra? Det är detta jag inte kan förstå, och jag är övertygad om att en stor del av allmänheten inte heller kan förstå det.
Herr talman! Socialministern svarade på min fråga genom att hänvisa till det besked han givit att »en invalidiserad änka inte är sämre ställd inom pensioneringen än förtidspensionärer i allmänhet». Men det var ju inte detta min fråga gällde. Jag frågade: Varför skall en änka med handikapp ställas i en sämre situation än annan handikappad? Och jag har anfört att om det är två förvärvsarbetande kvinnor som har samma inkomst och den ena blir handikappad, så får hon invaliditetsersättning för att komma upp i samma ekonomiska standard som den som icke är handikappad, men om: det gäller två änkor är man inte beredd att ge den handikappade möjlighet att komma upp i samma standard :som den andra änkan. Det är detta jag finner otillfredsställande.